Fru talman! Studien är överlämnad till Riokonferensen. Självfallet är exempelvis mycket av den datorkapacitet som hittills har använts för militära ändamål fullt användbar också på miljöområdet. Det finns ju exempel som bl.a. våra förhandlare brukar åberopa, bl.a. militära plan avsedda för stratosfären som är mycket viktiga att kunna omvandla så att de kan användas för att mäta utvecklingen när det gäller klimatet. Det är ett konkret exempel, och jag behöver inte utveckla frågan ytterligare.
Fru talman! Vad jag undrade var hur vi skall driva frågorna för att förslagen skall antas under Riokonferensen. Det finns ju en mängd konkreta förslag i FN-studien och i resolutionen.

Fru talman! Miljöministern har i sin information talat en del om det förberedande arbetet. Jag fick också svar på en fråga jag hade tänkt ställa om klimatkonventionen genom miljöministerns svar på Ivar Virgins frågor. Enligt miljöministern kommer vi tydligen inte längre på den punkten, utan det som är framförhandlat är det som i bästa fall kommer att bli resultatet av konferensen. Vad finns det för övrigt för områden där det så att säga är kört, där vi inte kommer längre? Eller, för att vända på frågan: Finns det områden där det finns utrymme för förbättringar utifrån det förberedande arbetet? Och vilken blir Sveriges roll i det sammanhanget? Vi har i många stycken haft ett gott renommé. Det är möjligt att vi nu har förlorat en del av detta goda renommé, exempelvis i fråga om koldioxiden och klimatkonventionen, som Ivar Virgin berörde. Min fråga är alltså: Vilka områden kvarstår för ytterligare eventuella framsteg på konferensen?

Informationsstunden har redan överskridit den rekommenderade halvtimmen, men jag har tre ytterligare talare anmälda: Berndt Ekholm, Ingela Mårtensson och Christer Windén. Jag ber dessa talare att så långt möjligt ställa korta, koncisa frågor.
Fru talman! Riokonferensen är självfallet oerhört viktig, dels på grund av de beslut som kommer att fattas i Rio, även om de ligger ett bra stycke ifrån vad vi hade hoppats på, dels -- och kanske framför allt -- därför att vi kan hoppas på ett framgångsrikt avstamp inför 2000-talet. Jag menar därför att uppföljningen av konferensen är oerhört betydelsefull. Nu är det tre veckor kvar till mötet, och Sverige borde alltså ha kommit mycket långt i sin planering för hur uppföljningen skall gå till internationellt och -- framför allt -- nationellt, här hemma. Jag har sett och hört väldigt litet om detta uppföljningsarbete. Nu nämner miljöministern det med några få ord i sitt anförande. Min fråga till miljöministern är: Hur ser regeringens uppföljningsprogram ut, litet konkretare?
Fru talman! Jag har inte i min information gett något särskilt stort utrymme åt behandlingen av de institutionella frågorna i Rio. Den svenska hållningen har varit att vi naturligtvis vill bevara UNEP i dess form och stärka dess roll. UNEP är det organ i FN-systemet som fungerar över sektorerna, som ett internationellt miljödepartement om man så vill, och som så att säga ställer sektorerna till ansvar på olika områden. Vi har förordat att den övergripande hanteringen av miljö och utveckling skall ligga i Ecosoc, som redan har ansvar för utvecklingsfrågorna, och att Ecosoc skall stärkas och göras mer effektivt och rationellt. Det är den modell vi vill ha, men vi har aldrig låst oss, eftersom vi vet att detta är en svår materia att hantera internationellt. Vi har därför varit öppna för konstruktiva diskussioner med andra för att försöka hitta en bra lösning. När det gäller vår egen uppföljning här hemma är det, som jag redan har sagt, en självklarhet att vi redan har förberett och långt innan konferensen lämnat förslag till riksdagen om hur vi internationellt skall hantera resursfrågorna i syfte att hjälpa u-länder. Vi kommer naturligtvis, precis som jag sade, tillbaka med förslag om hur vi skall använda vår egen budgetprocess, myndigheterna och uppföljningskonferenser, som är de tre metoder vi kan utnyttja för att se till att uppföljningen sker på ett bra sätt. Vi återkommer till riksdagen i de frågorna, och jag har därför inte här i dag lagt någon tyngdpunkt vid den informationen.

Fru talman! Regeringen har ännu inte tagit ställning till det förslaget. Riksdagen har inbjudits till att göra det. Därmed har jag svarat på den frågan. Vi är naturligtvis beredda att konstruktivt diskutera samverkan på det här området för att få bästa möjliga effekt i uppföljningen. Det är självklart.
Fru talman! Jag tycker det är bra om Sverige arbetar aktivt när det gäller militärens påverkan på miljön. Det gäller inte bara i fredstid. Vi kan se t.ex. vad man nu åstadkommer i Jugoslavien. Man måste verkligen ta upp frågan om vad militären ställer till med även när det gäller provsprängningar och förstörelse av vapen. Det finns många frågor i många led. Finns det möjlighet att påverka Riokonferensen så att det blir litet starkare skrivningar? Ytterligare en fråga till sist om gatubarnen i Brasilien. Många har ifrågasatt om man verkligen skall ha konferensen i Rio. Där skjuts ju barnen på gatorna. Kommer de svenska representanterna att påtala den rent omänskliga klappjakt på barn som förekommer där?

Fru talman! Befolkningsfrågorna tillhör de viktigare inom ramen för utvecklingsproblematiken. Jag tror att vi alla här är överens om det, så det behöver vi inte diskutera. Riokonferensen har dock valt att behandla dessa frågor med ganska lätt hand. Det skall äga rum en befolkningskonferens 1994, och man hänskjuter mycket av den här problematiken till den. Frågorna kommer dock att nämnas, men det finns också ett återhållande element i konferensen. Ett antal länder, inkl. katolska kyrkan och Vatikanen, har försökt motverka att dessa frågor får några konkreta resultat vid denna konferens. Men den diskussionen kommer vi inte ifrån längre fram. Jag har nämnt problemet här som ett av de viktigare, där utvecklingen går snabbt. Vi får 92 miljoner nya människor varje år.

Fru talman! Sten Andersson i Malmö påstod här att det inte finns några politiska partier som representerar den vanliga människan som så att säga finns ute på gatan -- Sten Andersson talade med folk på Drottninggatan och Kungsgatan om vad de tyckte och tänkte om flyktingproblematiken. Men det finns ett sådant parti, Sten Andersson; det är just det vi i Ny demokrati framför. Sedan vill jag be Sten Andersson om ursäkt för att vi har missat hans motion Sf604. Jag yrkar därför, fru talman, en ändring av mitt tidigare yrkande, att riksdagen vid mom. 3 bifaller samtliga motioner, även Sten Anderssons motion, förutom Sf622, yrkande 2. Jag yrkar alltså också bifall till Sten Anderssons motion SF604. Jag hoppas att Sten Andersson röstar på sin egen motion, men det kanske han inte får göra på grund av partipiskan. Vi får väl se när vi kommer till omröstning.
Fru talman! Jag noterar stödet för min motion från Ny demokrati. Jag sade tidigare att jag inte kommer att rösta för den själv. Jag ingår i ett parti där man kommer fram till en gemensam uppfattning. Man kan driva en fråga, men man kan inte agera helt självständigt. Det går inte hos oss, möjligen går det i Ny demokrati. Det hade kanske, Peter Kling, varit litet mer klädsamt om man hade läst motionen tidigare. Det har man tydligen inte gjort. Det står klart och tydligt här att den är avstyrkt av Ny demokrati. Efter mitt tydligen briljanta anförande i kammaren har partiet ändrat uppfattning.
Fru talman! Efter Sten Anderssons briljanta tal i kammaren ber jag än en gång om ursäkt för att vi missat motionen här. Jag har faktiskt läst igenom den nu. Den är mycket bra, helt i linje med Ny demokratis åsikter.
Fru talman! Sten Andersson i Malmö hade synpunkter på det jag sagt om flyktingmottagandet i storstäderna. Det är faktiskt så, Sten Andersson, att ordningen för flyktingmottagandet -- den s.k. hela Sverigestrategin -- tillkom för att just avlasta storstadsområdena från ett stort flyktingmottagande. I dessa kommuner ansåg man att man i förhållande till folkmängden fick en för stor andel av det totala antalet asylsökande. Vi valde då en modell med kommunavtal som innebär att i stort sett alla landets kommuner deltar i flyktingmottagandet. Stockholmsområdet, Malmö och Göteborg visar att man i förhållande till befolkningen i dessa områden tar emot flyktingar, medan andra kommuner, framför allt i Mellansverige, har avtal om höga mottagningssiffror i förhållande till sin befolkning. Talet om att Malmö skulle vara hårdare belastat än andra kommuner tycker jag inte är riktigt sant. Sedan säger Sten Andersson att det sker en omflyttning, dvs. att människor flyttar till Malmö kommun från andra kommuner. Det är ju så att man när man kommer till Sverige får plats anvisad i en kommun, men när man fått uppehållstillstånd har man liksom andra svenska medborgare rätt att flytta och bosätta sig var man vill i det svenska riket. Jag kan inte tänka mig att Sten Andersson, som företrädare för Moderata samlingspartiet, vill inskränka individens rättigheter på den här punkten. Jag tycker det är märkligt att vi i denna kammare om och om igen får höra att mannen på gatan eller människorna utanför det här huset skulle ha en väldigt avvikande uppfattning om flyktingpolitiken. Enligt de attitydundersökningar som med jämna mellanrum presenteras i svenska tidningar har den flyktingpolitik som förs stöd av en majoritet av svenska folket. Om man lägger ihop dem som tycker det är bra som det är i dag och dem som vill gå längre, dvs. ha en mer generös flyktingpolitik, finner man att denna grupp är i klar majoritet. Då skall vi inte fortsätta att utmåla svenska folket som mer främlingsfientligt och flyktingfientligt än det är genom att upprepa sådana påståenden. Det är alltså inte sant om man ser på de attityd och opinionsundersökningar som har genomförts under senare år.
Fru talman! Jag talar om storstäderna och de asylbeviljade. Jag vet om att det finns kommunavtal, genom vilka man i många kommuner -- förvisso inte i Sjöbo, som var centerstyrt -- tar emot 40, 50 eller 60 per år. Men, Rune Backlund, man vet mycket väl att vid årets slut är de flesta borta. Var kommer annars de ifrån, som i dag finns i tredubbla antalet i Stockholm, Göteborg och Malmö och som har orsakat att dessa kommuner kritiserar det nuvarande systemet? Sedan några ord om allmogens uppfattning om asylpolitiken. Även om jag kanske talar dålig svenska, eftersom jag är skåning, så kan jag läsa svenska, men jag har inte sett någon undersökning där majoriteten säger att man accepterar den nuvarande asylpolitiken. Det skulle vara trevligt att få ett korrekt referat från en sådan källa. Jag har sett många andra undersökningar som visar totala motsatsen. Nu har Rune Backlund chansen att tala om vad han refererar och varifrån han hämtar sin uppfattning i denna fråga.
Fru talman! Jag kan hänvisa till den senaste Temoundersökningen i Temo pejling som genomfördes i mars månad och publicerades i ett antal dagstidningar. Den undersökningen gav det resultat jag nämnde. Det är bara att gå tillbaka i tidningsläggen och titta på den undersökningen eller kontakta Temo. Sten Andersson kan säkert få del av den undersökningen och se hur frågorna ställdes. När det gäller omflyttningen tycker jag fortfarande det är litet märkligt. I Sten Anderssons resonemang kan jag bara tolka in att han vill införa ett flyttförbud för den som fått uppehållstillstånd. Den personen skulle därmed vara hänvisad att bo i den kommunen där plats blivit anvisad för all tid och evighet. Detta måste vara alternativet om man säger att omflyttningen är ett så stort problem. Men i så fall måste vi väl införa detta förbud för fler svenskar. Det måste då även gälla t.ex. norrlänningar, som inte får flytta till storstadskommunerna, eller smålänningar som inte får flytta till Göteborg eller liknande. När man kommer med påståenden om att detta är ett problem måste man vara medveten om vad man säger. Det innebär i så fall en kraftig inskränkning i de fri och rättigheter som gäller i vårt land.
Fru talman! I fråga om undersökningar kan man säga att undantaget bekräftar regeln. Jag känner inte till den undersökning som Rune Backlund refererar, men jag har läst massvis med andra där man kommit fram till en helt annan uppfattning. Det skulle förvåna mig om den uppgift Rune Backlund här refererar till har förankring i verkligheten. Så detta om flyttförbud. Jag tycker att man om man kommer till Sverige därför att man av olika skäl är förföljd, och får asyl därför att man är politisk flykting och chansen att bosätta sig i en mindre kommun ute på landsbygden, trots allt kunde bo kvar där en tid. Vi kan väl ändå ställa några krav på dem som kommer hit och som vi har givit plats att få finnas i Sverige och agera här. Jag vill inte alls ha något flyttförbud, men vi vet i dag hur situationen konkret är. Vi har haft debatten om centern i Sjöbo. Jag vet från många andra kommuner att ledande kommunalfolk har stått och sagt: Vi, till skillnad från Sven-Olle Olsson i Sjöbo, tar vårt ansvar. Men -- och det är dokumenterat -- de visste om att efter ett halvt år fanns det stora flertalet mottagna inte längre kvar i kommunen. De fanns i storstäderna. Det är detta som jag menar inte är solidariskt.

Fru talman! Jag hade egentligen inte tänkt att begära replik på Bert Karlssons anförande. Men jag tycker att det är litet osmakligt när man använder riksdagens talarstol till att angripa en enskild tjänsteman på statens invandrarverk för att denne skulle ha slarvat bort 60 milj.kr. utan att vederbörande har någon chans att här i kammaren bemöta dessa påståenden. Jag tycker inte att man skall kasta ut sådana påståenden från den här talarstolen. Sådant skall hanteras utanför den här kammaren, där de som är anklagade har möjlighet att bemöta påståendena.

Fru talman! För den som har följt det här ärendet en tid och sett de uttalanden som har gjorts av Bert Karlsson går det naturligvis inte att ta miste på vilken tjänsteman som avses. Denne är också omnämnd i den bok som Bert Karlsson refererade till. Det pågår självfallet en fortlöpande revision inom statens invandrarverk liksom inom all annan statlig verksamhet. Skulle det framkomma att det varit ett sådant svinn av pengar som Bert Karlsson hänvisar till föranleder det naturligtvis åtgärder från invandrarverkets styrelse, riksrevionsverket och regeringen. Det utgår jag ifrån, och Bert Karlsson vet att det är på det sätet.
Fru talman! Jag hoppas att jag kan ta det som ett löfte. Herr Backlund sitter faktiskt i styrelsen, och jag förstår att det känns när man får sådan här förödande kritik. Det är faktiskt bara att läsa innantill i den revision som har gjorts. Men jag förstår att det är litet svårt att läsa den, eftersom den är skriven på ett sådant sätt att ingen skall förstå. Man kan läsa om beläggning på 25 %, 600 kr. per dygn, böter på 3--4 milj.kr., att man har hyrt hotell trots att man har haft låg beläggning på olika flyktingslussar osv. Jag förstår att det här inte är någon munter läsning. Jag förstår också varför revisionen är gjord på det här sättet så att man inte skall kunna se hur många kronor och ören som har slarvats bort.

Fru talman! Riksdagsledamöter! Jag har nu suttit här i två tre timmar och lyssnat på en fantastisk debatt. Jag vet inte riktigt var jag skall börja. Jag tycker att Rune Backlund visar en otrolig naiv tilltro till svensk massmedia. Det är helt fantastiskt. Men det är ju så svensk massmedia fungerar i dag. Den är så fenomenal att man kan rycka ut precis det som passar ens syfte, och sedan använder man detta som faktauppgifter. Det är rent ut sagt bedrövligt. Jag vill med bestämdhet påstå att jag har mycket stor erfarenhet av detta, av den behandling jag själv har fått. Jag har t.o.m. bevis för allt det här, men det är ingen som är intresserad av sanningen. Jag skulle kunna stå här hela dagen och berätta om allt detta, men vad hjälper det. Maj-Lis Lööw var inne på att det fanns en enighet i kammaren innan. Ja, före valet fanns i princip en stor enighet. Jag kan inte låta bli att reflektera över detta. Ny demokrati kom ju in här och ryckte upp er ur er törnrosasömn. Vi stoppar in en verklighet här, och genast blir det liv i luckan. Bert Karlsson nämnde att om man inte tycker och tänker som en folkpartist är man en rasist. Folkpartiet har nog egentligen stavat fel på sitt partinamn. Jag vill påstå att de är folkrasister. Såvitt jag förstod av Folkpartiet här i kammaren skulle folkpartisterna vara de enda som är ärliga och står för vad de gör medan vi andra är oärliga. Jag kunde tolka detta som att vi inte säger och agerar utifrån vad folket tycker och tänker. Om man är intresserad av att få reda på vad folket tycker och tänker är det mycket lätt att få reda på det. Det är bara att gå ut med en folkomröstning så är den saken klar. Men det vågar man inte. Då måste man ju vakna upp och inse att man har gått och drömt länge och väl. Det här är fantastiskt. Så till betydelsen av ordet rasism. När jag har suttit och pratat med ledamöter här har jag fått höra de mest skrämmande uttryck. Det beror på vilket tillstånd man är i. Ordets rätta betydelse enligt ordböcker anses inte gälla. Det gäller hur man sätter det i sitt sammanhang. Jag lade in en motion på ett tidigt stadium om att begränsa invandringen ett år till ett minimum. Det är klart att det kanske var litet för saftigt. I motionen säger jag bl.a. att den s.k. rasismen sprider sig i vårt land, liksom i hela Europa. Är det så svårt att förstå varför? Fortsätter vi med den nuvarande politiken kommer även de som inte vill förstå att vakna. Nu är det i och för sig inte så många som sitter här. Jag frågade vidare varför man inte skall ta tag i problemen och lyfta fram dem i ljuset? Då kommer alla s.k. förståsigpåare, experter m.fl. att skrika: Rasism, rasism. Det var precis vad som hände. Jag vill påstå att det inte finns någon direkt rasism. Det finns ett fåtal människor i det här landet som är äkta rasister. Och sedan finns en skapad s.k. rasism. Vilka är det som ligger bakom detta? Jag tar bl.a. upp detta i en motion: Våra politiska ledare har också under lång, lång tid provocerat befolkningen genom att stämpla alla som ifrågasatt flyktingpolitiken som rasister, extremister och mörkermän. Det är klart att då blir det ju så här. I Sverige är det märkbart att vi inte vågar ta egna kliv. Vi måste se hur storebror någonannanstans gör. Det gäller t.ex. för neutralitetspolitiken. Detsamma gäller visumtvånget. Nu kanske det börjar hända saker, eftersom de stora pojkarna ute i Europa har börjat inse allvaret. Då kanske Sverige vågar ta ett eget ansvar. Flyktingpolitiken och flyktingmottagningen är ett växande och ytterst dyrbart problem. Regering och riksdag har inte vågat hantera frågorna. Man har inte velat upplysa folket om det faktiska läget, och man har inte kunnat fatta rationella beslut som kan omsättas i handling av invandrarverk och polismyndigheter. Budgetöverskridande i magnifik miljardklass är på väg. Men vad har det för betydelse med några miljarder hit eller dit. Vi betalar ju ränta på våra utlandslån som vi har skapat under en fyrtioårsperiod. Staplar vi dessa tusenlappar på varandra får vi en stapel som är 8,4 kilometer hög. Vad spelar det då för roll med några miljarder hit eller dit? Det har ju ingen betydelse. Sverige behöver helt enkelt en konkret och realistisk flyktingpolitik. Ny demokrati ställer gärna upp på diskussioner, förhandlingar, informationskampanjer och annat som behövs för att få en ändring till stånd. De fyllda lägren och de långa köerna visar att regeringen inte har grepp över situationen. Det är bara att titta på situationen i dag, så ser vi den. Min taltid är ute, så jag får väl återgå till bänken.
Jag vill erinra om riksdagsordningens stadgande om att ledamot inte bör använda förolämpande uttryck.

Fru talman! Jag ber först om ursäkt för att jag inte kunde vara närvarande under de första inledande minuterna av den här diskussionen. Det berodde på att vi hade en överläggning i regeringen om just problemen vad avser Jugoslavien. Jag skall här något redovisa den aktuella situationen. Över en miljon människor i det forna Jugoslavien har lämnat sina hem. Ungefär en miljon är på flykt inom det forna Jugoslavien, och ett par hundratusen har lämnat landet och gett sig ut på flykt runt om i Europa. Europa har inte upplevt något liknande sedan det andra världskriget. Till Sverige har det sedan förra sommaren kommit ungefär 25 000 personer ifrån det forna Jugoslavien. Sedan årskiftet har det kommit ungefär 15 000. Genomsnittet på senare tid är ungefär 1 000 personer i veckan. Det varierar mellan 800 och 1 300. Det betyder ca 4 000 personer i månaden, inte 10 000 som uppgavs här tidigare. Bakgrunden till den här situationen behöver man egentligen inte orda särskilt mycket om. Det forna Jugoslavien upplever inre oroligheter och konflikter mellan befolkningsgrupper. I vissa delar har det utbrutit regelrätt krig. De flesta som kommer hit är kosovoalbaner. De utgör mellan 80 och 85 %. Konflikten i Kosovo har samma bakgrund som de andra konflikterna inom det forna Jugoslavien, nämligen befolkningsgrupper som inte kan komma sams. I vissa delar bedrivs en ren fördrivningspolitik. Den här situation är inte ny i Kosovo. Den började uppstå 1989 när det relativa självstyret som Kosovo hade avskaffades. Man började vräka folk ifrån deras bostäder. Skolor stängdes så att barnen inte kunde gå i skolan. Människor blev uppsagda ifrån sina arbeten. Detta är i vissa delar led i en systematisk fördrivningspolitik. Det är sant att det inte har kommit till regelrätta krigshandlingar i Kosovo, ännu. Man gör bedömningen att det alltmer ökade och tydliga kravet på självständighet också för Kosovo kan bidra till att pressa fram rena krigshandlingar. En del kommer hit för att de är krigsvägrare. De vill undvika att inkallas i den serbiska armén. Invandrarverket och utlänningsnämnden har bestämt sig för att inte fatta några beslut beträffande de personer som kommer hit. Det finns dock undantag. Människor som har begått brott kan få återvända till det forna Jugoslavien. När det gäller Slovenien och Makedonien fattas beslut, och man verkställer också de avslag på ansökningar om uppehållstillstånd som människor från Slovenien och Makedonien har fått. Verkställandet sker också ibland i stora grupper för att tydliggöra att vi inte betraktrar Slovenien och framför allt Makedonien som ett område varifrån man som politisk flykting självfallet skall få politisk asyl i Sverige. Den långa historia som Claus Zaar presenterade för kammaren har alltså inte någon som helst relevans i de sammanhang vi diskuterar Jugoslavien, eftersom den uppenbarligen handlade om personer som kommer just från Makedonien. Invandrarverkets egen bedömning är att man inom den ordinarie verksamheten klarar situationen för ett mottagande upp till 50 000 personer. Hittills har invandrarverket hanterat situationen mycket bra. Man har dragit lärdom av erfarenheter från liknande situationer tidigare. Det har nu uppförts tält på en ort i Skåne, som fungerar som en sluss i avvaktan på att människorna skall transporteras längre norrut, eftersom slussarna i Skåne är fullbelagda. Vistelsetiden i tältförläggning rör sig om någon dag eller ett par dagar i avvaktan på att permanenta förhållanden kan ordnas. I Europa hanterar man frågan på liknande sätt som i Sverige. Man väntar med att fatta beslut, vilket egentligen innebär en de facto-rätt att vistas i resp. land i Europa i avvaktan på slutligt beslut. Bakgrunden är naturligtvis den osäkra situationen i Under den senaste tiden har Tyskland diskuterats mycket. Det har icke införts något visumtvång i Tyskland. Det finns ett visumtvång visavi Bosnien, men det har sitt ursprung i att Tyskland vid erkännandet av Bosnien inte införde någon visumfrihet. I övrigt finns det inget visumtvång gentemot det forna Jugoslavien. Men man har skärpt gränskontrollen och tillåter bara s.k. bona fide-resenärer att komma in i landet. Enligt de informationer som vi har fått är det inte heller i Ungern aktuellt att diskutera ett visumtvång. Samtidigt skall det upplysas att visumtvång inte förhindrar flyktingar att närma sig en gräns och begära politisk asyl, om de har kommit in i ett land. Enligt Genèvekonventionen har man då rätt att få sin ansökan om asyl prövad. Självfallet följer regeringen noggrant vad som händer. Det är viktigt att länderna i Europa har en samsyn och ett gemenamt uppträdande, så att vi tillsammans kan tillmötesgå den vädjan som flyktingkommissarien bl.a. uttryckte vid ett besök i Sverige i går, en vädjan om att Europas länder inte skall stänga sina gränser. Vi tar nu kontakt på hög nivå med andra berörda länder, i första hand med Tyskland, Ungern och även med andra länder för att få till stånd ett gemensamt uppträdande, så att skyddsbehovet för de människor som söker sig undan krigshandlingar och annan förföljelse kan uppfyllas. För det tredje befinner sig en miljon människor på flykt inom det forna Jugoslavien. De rör sig inte särskilt långt, men i takt med att de flyttar från sina hem bränns hemmen eller ockuperas av en annan befolkningsgrupp. Vi har kunnat notera att det råder brist på mat i vissa områden. Dessutom är det naturligtvis nödvändigt att få någon form av tak över huvudet, när man har flytt från sitt hem. Som vanligt kan man göra den bedömningen att de flesta säkert vill återvända hem när läget blir lugnt. Då skall man möjliggöra så att de inte behöver flytta så långt. Det är önskvärt att de kan stanna i de lugna delarna av Jugoslavien. UNHCR har ett projekt som innebär att man förser människor med mat och tak över huvudet. Det har utgått en vädjan från generalsekreteraren och flyktingkommissarien om stöd för detta projekt. Sverige har tidigare lämnat sitt stöd, och vi kommer att möta den vädjan som finns om ytterligare stöd för att möjliggöra för människor att stanna kvar i sina hemländer. Herr talman! Det uttalande som gjordes gentemot invandrarverkets chef Christina Rogestam anser jag vara oförskämt. Man påstod att hon har samma uppfattning som Ny demokrati.

Herr talman! Jag har tagit reda på hur det är i Slovenien. Där är inte förhållandena krigsliknande. För några månader sedan var jag själv där nere, och jag håller dagliga kontakter med Slovenien. Men här har man sagt att man inte tar emot fler än 6 000 flyktingar. Det har alltså gjorts en begränsning, trots att det rör sig om sådana mängder. Man bör väl försöka att se till att de jugoslaviska flyktingarna stannar i dessa områden, eller hur, invandrarministern?
Herr talman! Jag vet inte om Claus Zaar lyssnade på vad jag sade. Jag redovisade att Sverige redan tidigare har bidragit till UNHCR:s -- alltså FN:s flyktingkommissions -- projekt, som innebär att man förser de interna flyktingarna i det forna Jugoslavien med mat och i största möjliga utsträckning också med tak över huvudet.

Herr talman! Det är klart att vi vill ta emot människor som har det svårt, men vi är samtidigt realister. Man kan ju inte ta emot halva världen därför att halva världen har det svårt -- eller därför att 80 % har det svårt. Det vet ju alla. Man måste samtidigt vara realist. Man kan inte bara ta in folk för att man skall ta in folk och agera som en världsgud för alla människor. Vi måste inse att vi också skall kunna klara av situationen. Jag frågar än en gång: Varifrån skall vi ta pengarna när det här kommer att skena i väg kanske uppåt ett par tre miljarder kronor till? Vi har inte ens pengar till våra fattigpensionärer. Hur skall vi kunna förklara ett sådant agerande för dem? Vi är medvetna om att flyktingar skall tas emot, men kanske inte i samma utsträckning som i dag. Man måste sätta en gräns någonstans. Det är inte något svammel, Birgit Friggego, utan det är realism.

Herr talman! Jag uppfattade inte att ministern föreslog att vi skulle införa visumtvång. Men jag vill passa på att säga att vi absolut skulle avvisa ett sådant förslag. Situationen är inte sådan nu att vi behöver införa visumtvång. Vi kan inte, vare sig av ekonomiska eller av andra skäl, försvara ett sådant beslut. Som ministern sade är situationen egentligen inte ny. Vid andra världskrigets slutet kom under en vecka 10 000 människor över gränsen i norr från Finland. Det rörde sig även den gången om tillfälligt behov av skydd, då tyskarna bombade och brände norra Finland. Vi föreslår i stället att det görs en snabb behandling av en de facto-rätt som gör det möjligt att ge tillfälliga uppehållstillstånd för att minska utredningskostnaderna, eftersom man i dag utreder fram till beslut. Jag förutsätter att man i detta läge även kopplar in frivilligorganisationer och alla andra goda krafter som det finns gott om i Sverige nu liksom det fanns

Herr talman! Debatten har varit lång, och timmen är sen, men nu står han här kds-representanten som någon efterlyste. När det gäller betänkandet är vi representerade genom en av regeringspartiernas företrädare. Men jag känner att det är viktigt för oss alla i denna debatt att dra upp en rågång mellan flyktingproblem och människovärde, annars kommer denna debatt att kantra i fortsättningen. Flyktingpolitiken engagerar, och det är bra, eftersom det är fråga om mycket pengar. Men det är också fråga om väldigt många tragiska människoöden som inte kan mätas i pengar. Jag hoppas och förutsätter att det största engagemanget finns när det gäller det sistnämnda. Jag vet inte vilken erfarenhet kammarens ledamöter har av flyktingar. Där jag bor ökade invånarantalet med 15 % praktiskt taget över en natt. Jag lever därför inte med utan i hela flyktingproblematiken. Min erfarenhet är att det finns flyktingar som har fått stanna av svaga eller falska skäl. Det finns flyktingar som så att säga lyfts ut ur landet trots starka skäl för att få stanna. Jag är just nu engagerad i ett sådant fall. Det är på samma sätt med biståndspolitiken, som har debatterats tidigare, nämligen att tillvaron inte är perfekt. Det skall vi erkänna och jobba vidare med. Hela flyktingpolitiken, utifrån den etiska grundsyn som vi har, bygger ändå på ett lika människovärde. I söndagsskolan fick jag lära mig en sång som lyder: Röd och gul och vit och svart gör detsamma har han sagt. Det syftar inte på några politiska partier, det fanns nämligen inte något gult parti i riksdagen den gången. Jag har i alla fall försökt behandla alla personer här i kammaren på samma sätt. Så skall det vara även inom flyktingpolitiken. Vi måste ha en människosyn som innebär att vi behandlar alla människor likadant. Då är det svårt att skilja på svenska och icke-svenska problem. Det handlar om samma slags människor. Vi skall inte ställa de svenska problemen mot de icke-svenska. Vi har ett förhållandevis högt välstånd. Det gäller inte bara pengar utan även fred och harmoni. Det skall vi förvalta och använda på rätt sätt. Jag tror inte att någon har blivit fattigare av att hjälpa andra. Målet med vårt välstånd måste vara att det skall räcka även till medmänniskan. Jag tycker att vi kan erkänna och bearbeta de avarter som vi upptäcker. Det gäller även hanteringstiderna, som vi tycker är svåra och långa, och som vi kanske tycker faller ut i en slumpvariator på slutet. Men vi skall inte ställa våra problem mot flyktingarnas problem. Jag är övertygad om att många här i kammaren skulle ha gett sig av till Tyskland eller något annat land långt tidigare än t.ex. flyktingarna från Jugoslavien bestämde sig för att ge sig av till Sverige. Flyktingarna kommer inte hit i första hand för att ta våra bostäder. Jag tycker att det är fel att flyktingar skall skall klä skott för våra problem. Om det är litet svårt att vädja till människovärdet kan jag avslutningsvis, herr talman, vädja litet grand till själviskheten. Vi skall ta emot flyktingar. Situationen i omvärlden kan mycket snabbt förändras. Då skulle det vara ytterst tragiskt om vi skulle få höra att vi är för friska och för välmående för att få räknas som flyktingar någonstans.

Herr talman! Jag hade häromdagen tillfälle att i utrikesutskottet lyssna till FN:s flyktingkommissaries redogörelse för den aktuella situationen. Hon nämnde då den mycket allvarliga situationen inte bara i Jugoslavien utan även i andra delar av världen. Hon nämnde att antalet flyktingar när det gäller Jugoslavien nu är 1,2 miljoner. Det är naturligtvis en mycket stor flyktingström. Motsvarande flyktingströmmar finns i andra delar av världen, nämligen i södra Afrika, och det har funnits i områdena kring Afghanistan och Pakistan. Men detta är en av de allra största flyktingströmmar som vi har haft på länge. Det finns all anledning att nu starkt sluta upp kring en akut och snabb hjälpinsats från Sverige. Från många andra länder kommer ju hjälp. Jag hoppas att regeringen här kommer att fatta ett generöst beslut om hjälp till Jugoslavienflyktingarna. Det rör sig om leveranser som UNHCR kan få fram. Det talade flyktingkommissarien om. Det rör sig om mat, frukt och åtskilligt annat som kan levereras. Kulturministern nämnde inte vilket belopp hon avsåg att föreslå. Men jag hoppas att det blir ett väl tilltaget och generöst bidrag från svensk sida. Det skulle kunna stimulera många andra länder till att göra motsvarande insatser. Jag har lyssnat på debatten här i dag och tycker mig finna en bred uppslutning kring den sakliga redogörelse som regeringen har avlämnat i den här frågan, där man säger att vi aktivt skall verka för insatser. Här står ni i Ny demokrati isolerade -- ja, t.o.m. med skammen, skulle jag vilja säga. Ni talar ett språk och har ett bollande med siffror som ligger långt bortom det som det av och till rör sig om. Det är en form av osaklighet som är att beklaga. Det är i alla fall uppmuntrande att ni i Ny demokrati är helt isolerade här i kammaren i dag. Jag vill också gärna säga något om speciella grupper i det jugoslaviska samhället. Vi har ju gång på gång fått rapporter om exempelvis Kosovoflyktingarna och situationen i Kosovo. Jag nämner det bl.a. därför att en talare här tog upp Kosovo på ett sådant sätt att man kunde tro att det inte skulle förekomma diskriminering och förföljelse där, som dock har förekommit där under en lång tid. Jag har i det sammanhanget tagit del av mycket substantiella rapporter från det internationella Röda korset och av rapporter som har förmedlats från Röda korset här i Sverige. Men det gäller också rapporter från andra humanitära organisationer. Någon gång borde väl de som uttalar sig så här fientligt ta del av de sakliga rapporterna från olika humanitära organisationer, främst från Röda korset och Rädda barnen. Till slut skulle jag vilja säga att det är verkligen angeläget att Sverige inte bara i den här frågan utan också över huvud taget när det gäller både internationella insatser för flyktingar och flyktingmottagandet i vårt land förstärker arbetet på det internationella planet. På den punkten vill jag bara säga att jag tycker att utskottets utlåtande här är alldeles för vagt, defensivt och passivt när det gäller att ta initiativ på det internationella planet. Man säger att så sker och att det har varit fråga om de normala kanalerna. Men jag tycker inte att det räcker i den här allvarliga och akuta situationen. Jag tycker att det nu borde tas initiativ på hög nivå, på statsministernivå. Det gäller att samordna ansträngningarna för att samla krafterna, så att insatserna blir verksammare. Jag vill inte göra partipolitik av dagens debatt. Men jag vill framhålla att jag gång på gång här i kammaren tidigare lyssnat till Folkpartiet, som sagt att man vill ha sådana här initiativ på hög nivå. Nu är situationen verkligen så akut att det finns all anledning att höja den här frågan till högsta politiska nivå för att få samordnade ansträngningar. Det är min vädjan till regeringen.

Herr talman! Jag skulle vilja börja med att ropa till Nydemokraterna: Ta er upp ur den plaskdamm som ni står i med vatten upp till fotknölarna! Det krävs nämligen en helt annan teknik ute på djupt vatten, där ni ju också faktiskt måste bevisa att ni har litet simkunnighet. Representanter för föreningen Svenskar i världen skulle, om de hade varit här i dag, ha sagt precis samma sak om de krav och behov som de har när de kommer ut i världen som vi har sagt när det gäller invandrares och flyktingars behov när dessa kommer till Sverige. Här bollas det mycket med kronor och ören. Men det handlar inte om kronor och ören, utan det handlar om människor, människors liv och människors sätt att leva. Det är vad vi skall väga mot de kostnader som kan tänkas uppstå. Jag tror att risken finns att vi fastnar i ett resonemang om att det kostar si eller så mycket. Till Claus Zaar skulle jag dessutom vilja säga att vi inte skall sluta ta emot flyktingar. Men vi skall försöka lösa de problem som finns i samband med deras ankomst. Det är därför vi är här. Vi skall inte fråga ungdomarna om de vill ha hit flyktingar, utan vi skall tala om för dem att krig och förföljelse tvingar människor att fly. Det är vår plikt att berätta det för dem. Inte frågar vi våra barn där hemma varje dag om de vill ha mat eller om de hellre vill ha godis. Ibland måste man faktiskt veta hur det skall vara. Vårt ansvar som politiker är alldeles för allvarligt för att vi skall kunna tillåtas agera utifrån populistiska kortsiktiga motiv och perspektiv. Bert Karlsson är ju mycket duktig på det här med marknadsföring. Jag avundas honom många gånger i det avseendet. Däremot skulle jag -- i stället för att göra som Bert Karlsson, dvs. veckla ut ett skrynkligt papper med uppgifter om revisionen -- kunna placera hela balar med papper här i salen för att visa hur mycket papper som har gått åt för alla tårar som har fällts över döda anhöriga, över lemlästade människor och över förspillda liv när det gäller krig och förföljelse. Det är vad det handlar om. Inte har jag hört någon opponera sig mot EM och de kostnader i det sammanhanget som hänger samman med huliganerna. Vad Bert Karlsson har nämnt här i dag i kostnadsväg är 66 miljoner, eller vad de nu var han sade. Men det är ungefär vad huliganerna kommer att kosta. Kanske är det fråga om att skydda svenska liv. Är det kanske därför som man inte har protesterat mot nämnda penninganslag? Man kan alltså titta på pengar, och man kan väga olika saker mot varandra. Men litet av perspektiv måste man ändå ha. Hemspråken är vår käpphäst. Ny demokrati och kds står alltid mot varandra i den debatten. Återigen skulle jag vilja rikta uppmaningen: Lyssna gärna på Svenskar i världen! Det är en utmärkt förening, där ni skulle kunna lyssna, men i omvänd ordning. Jag vet inte vad jag tycker i övrigt. En gång har jag jag varit med och hörde då att man talar om svenskar i världen på det sätt som invandrare talar om sitt sätt att vara här i Sverige. Det är bara omvänt. Men det kan val ändå inte vara någon skillnad. Det säger jag till er i Ny demokrati. Visst får människor undervisning i hemspråk även i andra länder. Svenskar har egna skolor ute i världen -- om ni nydemokrater nu inte visste det. Det finns åtskilliga helt svenska skolor utomlands. Det finns hemspråksundervisning i samtliga länder i vår omgivning där det finns svenskar. Därom råder det inget tvivel. Herr talman! Jag skall inte uppehålla mig längre vid den här diskussionen. Här har sagts mycket som är bra. Men här har också sagts mycket som är tråkigt och som man kan bli ledsen över. Jag tycker att Birgit Friggebo på ett utmärkt sätt har beskrivit läget. Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Att få det att framstå som om det vore ett roligt pojkstreck man har ställt till med tycker jag verkar ganska vanvördigt mot de människor som det handlar om, dem vi egentligen talar om i dag. Det handlar om människor som har blivit utsatta för krig och förföljelse. Det jag talar om att vi skall upplysa ungdomar och även andra om är varför människor flyr. Då talar jag om flyktingar. Jag talar inte om kriminella eller om dem som kommer hit av ekonomiska skäl. Jag talar om de verkliga flyktingarna, och då menar jag allvar med det jag säger. Det är viktigt att vi som folkets företrädare visar oss rakryggade och inte fjäskar efter röster inför nästa val genom att framstå som om vi inte begrep vad krig och förföljelse står för. Det är ytterst detta det handlar om. Att man sedan kan tycka olika om kronor och ören, att man kan tycka olika om tillvägagångssätt, det kan jag respektera. Men jag tycker också att det är viktigt att vi i den här debatten respekterar människoliv och därigenom även varandras åsikter i sak.

Herr talman! Är det så enkelt att vi bara pratar om dem som hoppar på bussen? Låt oss i så fall satsa resurserna på att sålla bort dem. Då handlar det om att vi skall öka resurserna, om vi inte vill ha hit de här människorna. Om man tittar på vanlig svensk lagstiftning gäller begreppet hellre fria än fälla. Varför skulle vi då låta dem som är verkliga flyktingar passera tillbaka för att det finns de som inte är riktiga flyktingar? Jag menar att det är mycket viktigt att vi kommer ihåg att skilja på de här sakerna. Det vore naturligtvis roligt om vi vore överens om detta. Men jag tycker också att det är viktigt att vi kan gå ut med detta i debatten och verkligen upplysa om det. Självklart är det tråkigt för folket, vilket folk Claus Zaar nu talar om, om man känner sig överkörd av politiker. Då menar jag att vi måste bli tydligare som politiker och tala om världsläget. Vi måste tala om det ansvar vi har i Sverige. Sverige är bara en ytterst liten del av världen. Skulle vi leva i största överflöd, medan människor hela tiden förgås, och sedan ändå tycka att vi har gjort någonting bra? Det är detta ansvar jag efterlyser.

Herr talman! Jag vill naturligtvis inte släppa några huliganer fritt. Jag ville bara göra en jämförelse och visa vad Ny demokrati kämpar för, mer eller mindre. Det jag efterlyser är en helhetssyn. Vi kan naturligtvis inte koppla bort en del av den här debatten. Den del som har med EM och huliganerna att göra handlar också om människovärde. Det handlar om att alla de som är intresserade skall ha möjlighet att se tillställningen, att närvara och delta i den med livet och sina lemmar i behåll. Det är den helhetssynen jag vill att vi också skall koppla till invandrar och flyktingdebatten. Det är oerhört viktigt. Bert Karlsson talar om bortslarvade pengar. Jag skulle gärna vilja höra Bert Karlsson redovisa ett företag eller en institution där det inte är fråga om bortslarvade pengar, utan där alla pengar verkligen har använts effektivt hela vägen. Jag tror att det är mycket svårt att hitta ett företag som är så oerhört exemplariskt. Det är mänskliga misstag som begås hela tiden. Vi får inte föra över den saken på den här debatten, så att vi på något sätt tror att detta skall utgöra normen.

Herr talman! Jag har en fråga till Per Kling, som förut talade om en gräns. Är det en gräns i procent eller en gräns i reella tal?

Herr talman! Det betänkande som vi nu har att diskutera gäller egentligen en halv proposition. Den ena halvan av propositionen är nämligen ute på remiss. Jag måste säga att det är positivt att man accepterade förslaget att den delen skulle remissbehandlas. Rikspolisstyrelsen och invandrarverket har framfört synpunkter på propositionen, men dessa redovisas inte i betänkandet. Med tanke på den kraftiga kritik som jag vet att både RPS och invandrarverket har framfört hade det varit magstarkt om man hade förhindrat en remissomgång, och det är inte snyggt ur demokratisk synvinkel att det har gjorts försök i den riktningen. Jag skulle vilja säga som moderat att om den förra regeringen hade agerat på liknande sätt så tror jag inte att vi hade sparat på krutet. Den del som remitterats handlar om förvarstagande av barn. Det kan tyckas att man inte skall ta barn i förvar, men effekten av lagförslaget blir att man i praktiken inte i någon situation kan ta barn i förvar, utom direkt vid gränsen. Det innebär att den barnfamilj som söker asyl i Sverige men inte får ansökan beviljad och som vägrar att låta barnet tas i förvar i avvaktan på avvisningen heller icke kan avvisas. Herr talman! Vi kan diskutera kriterierna för svensk flyktingpolitik, om den skall vara hårdare eller mer liberal, men någon gång inträffar den situationen att någon måste avvisas, vilket är omöjligt enligt förslaget i propositionen. Det finns även andra konsekvenser. Jag blev häromdagen kontaktad av en jurist, som målade upp för mig följande scenario. Nu vill jag inte prata illa om tyska kvinnor, men tänk er att en tysk kvinna kommer till Sverige som turist. Hon begår ett narkotikabrott. Hon blir fasttagen. Hon blir dömd till tre års fängelse och därefter utvisning. Om den här kvinnan under tiden i fängelset föder ett barn, är det med den föreslagna lagen mycket tveksamt, om det skulle gå att fullfölja en utvisning. Därför är det viktigt att man i det här fallet har beslutat om en remiss, en väl tilltagen remissomgång tillika. Det som sedan är kvar gäller rätten för asylsökande att arbeta under utredningstiden. Jag tycker, herr talman, att det hade varit bättre om riksdagen först fattade beslut i frågan om asylsökande skall få lov att arbeta, innan man beslutar om möjligheten att ta ut ersättning av den som har inkomst av förvärvsarbete. Det är inte helt glasklart att den i propositionen föreslagna gången är den riktiga. Sedan låter det fint att säga att visst skall asylsökande få lov att arbeta under utredningstiden. Men hur ser det ut i övriga Europa i dag? Jo, utvecklingen i Sverige går tvärtemot den i alla andra länder. I Norge hade asylsökande tidigare möjlighet att arbeta under utredningstiden. Man tog bort den möjligheten, därför att den missbrukades av många som kom till Norge och uppgav att de var asylsökande. De fick jobb, och när de sedan blev kallade till utredning, försvann de. De var alltså personer som sökte sig till Norge för att under en kort tid ha ett arbete där. I Danmark är det förbjudet för asylsökande att arbeta. I Holland är det i teorin tillåtet, men det holländska parlamentet arbetar nu intensivt på att förhindra denna möjlighet. I Storbritannien kan asylsökande inte arbeta. Det går inte heller i Tyskland, och i Frankrike stoppade man den möjligheten så sent som förra hösten. Det finns anledning, herr talman, att fråga någon i utskottet: Varför skall vi i Sverige införa en ordning som man i dag är på vild flykt ifrån i hela det övriga Europa?

Herr talman! Det har ju bara gått ett år sedan riksdagen förra våren fattade beslut om riktlinjer för den långsiktiga energipolitiken. De riktlinjerna innebar, som också framgår av utskottsbetänkandet, att man skall trygga tillgången på energi till konkurrenskraftiga priser, att man skall utgå från vad natur och miljö kan bära och att man så långt som möjligt skall grunda energiförsörjningen på inhemska och förnybara energikällor. Man skall satsa mycket på energihushållning. Det är detta som regeringen nu är på väg att genomföra. De förslag som har kommit -- vilka bl.a. berördes av Bengt Dalström, men som inte är föremål för övervägande i dag -- gäller energibeskattningen. Bioenergikommissionen har lagt fram sina första förslag, och de rör sig litet grand i den riktning som riksdagen fattade beslut om förra året. Jag tror egentligen inte att det är så mycket mera att tillägga i dag. Det sade ju också Rolf L. Nilson. Vi måste se litet grand vart den här politiken leder och vart de projekt som är på gång och de ansatser som görs för oss. Jag erinrar bara om att det i den energipolitiska uppgörelse som träffades inte sägs något nytt om kärnkraften. Tvärtom refererade man det beslut som hade fattats 1980, men det fanns inte någon ny bindning i samband med energiuppgörelsen 1991. De partier som nu står bakom energiuppgörelsen, inkl. Moderata samlingspartiet enligt regeringsdeklarationen, har nödvändigtvis inte identiskt lika uppfattning om tidpunkten för när kärnkraften skall vara avvecklad. Vi kommer säkert att få återkomma även till det i framtida diskussioner. Herr talman! I dag nöjer jag mig med att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om jag är beredd att överväga en svensk insats för att stödja ett program för isolering av bostäder och andra byggnader i Baltikum. Energihushållningen i de baltiska staterna är undermålig och behoven av bränsleimport är betydande. I planekonomin var energipriserna extremt låga, och det saknades därför helt incitament att energispara, vilket fått konsekvenser också för miljön. De baltiska regeringarna har hittills varit upptagna med att klara försörjningen på kort sikt. I vintras blev det aktuellt för Sverige att bistå ester och letter med bränslehjälp i form av oljeleveranser till ett värde av 14 milj.kr. Energiförsörjningen är central för det pågående struktur och reformarbetet i Baltikum. En omstrukturering av energisektorn är nödvändig för att komma till rätta med resursslöseriet. Det viktigaste i särklass är att införa realistiska energipriser. Konkreta åtgärder för att effektivisera energiutnyttjandet kan också få stor effekt. Biståndsmyndigheten BITS har finansierat ett antal projekt för att främja energibesparing i Baltikum. Ett av projekten omfattar stöd till den strategiska planeringen av energisektorn genom finansiering av en rådgivare knuten till det estniska energiministeriet. Expertens uppgift är bl.a. att undersöka och föreslå besparingsmöjligheter. Bristen på finansiella resurser gör det nödvändigt att koncentrera insatserna på småskaliga projekt med ett stort inslag av självverksamhet. Befolkningen måste själv delta i arbetet på att isolera sina bostäder. BITS har finansierat både en demonstration av energibesparingspotential och utvecklandet av kunskap om hur energibesparing kan göras i estländska flerfamiljshus och i fjärrvärmesystem. Val av besparingsåtgärder beror på kostnadseffektivitet och Estlands möjligheter att bekosta dem. Den stora besparingspotentialen i uppvärmning av bostäder och liknande byggnader är en strategisk möjlighet för att minska energianvändningen, spara utländsk valuta och minska den negativa inverkan på miljön. Arbetsmarknadsdepartementet fattade den 5 mars beslut om att bedriva en tvåårig försöksverksamhet där svenska arbetslösa tekniker och ekonomer ges beredskapsarbete i Estland för att åstadkomma produktivitetshöjande insatser. Förra söndagen reste en första grupp om 22 personer till Estland. Kostnaden för detta projekt beräknas till 10 milj.kr., och medel tas i anspråk från anslaget för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Herr talman! Det är vår uppfattning att de medel som avsatts till stöd för Baltikum mest effektivt utnyttjas om vi kan bidra till kunskapsöverföring inom centrala områden som exempelvis energisektorn. Det får en bred och långvarig genomslagskraft. Vi är också övertygade om att svenskt industriellt kunnande och kapacitet på sikt kan komma att spela en viktig roll i genomförandet av energisparprogram.

Herr talman! Det är min övertygelse att de rådgivningsinsatser som görs nu är på väg att leda till den typ av kontakter som Pär Granstedt talar om, dvs. att svensk byggindustri därmed också kommer in på de här marknaderna. Jag skulle också vilja ta detta tillfälle i akt för att nämna att vår energirådgivning i Estland har varit så uppskattad och -- bedömer vi själva -- så pass nödvändig och framgångsrik att vi har undersökt möjligheterna att göra en liknande insats i Lettland. Det visade sig att EG faktiskt redan hade varit framme där, vilket vi inte hade någonting emot, utan vi kunde bara konstatera att så var fallet. Det är nog faktiskt också så att väldigt mycket kan göras på ett oerhört jordnära sätt, dvs. genom att esterna själva med enklast möjliga medel sätter i gång att täta fönster och annat. I vissa av bostäderna i Estland har det ju eldats så fruktansvärt mycket att man har tyckt att det har varit skönt med drag genom väggar och fönster.
Herr talman! Visst kan också enkla åtgärder vidtas. Jag har också varit med om att uppleva besvärande värme vid besök i Estland, men det var i höstas. När jag för en månad sedan senast besökte Estland var ingen frestad att öppna något fönster -- då var det verkligen kallt inomhus. Det är klart att mycket kan åstadkommas med tätning, men sanningen att säga är det naturligtvis betydligt mer långtgående insatser som behövs om man skall få en ordentlig effekt på energiförsörjningssystemet. Jag tycker att de insatser som görs är värdefulla, och den rådgivningsverksamhet som finns utgör väl en god början. Jag hoppas naturligtvis att detta skall kunna leda till ett större engagemang också för den svenska industrins del, att det kan leda till en kunskapsöverföring och till att resurser kan ställas till förfogande. Jag vill avslutningsvis ändå vädja till utrikesministern om att hon även fortsättningsvis har dessa frågor i åtanke och att hon funderar vidare på hur man skulle kunna bredda och vidareutveckla samarbetet. Jag ser ändå en oerhörd potential för oss att göra stora insatser av bestående slag i Baltikum och, som sagt, möjligheter att utnyttja ledig kapacitet i Sverige.
Herr talman! Jag delar Pär Granstedts uppfattning att hösten och vintern säkert kommer att bli mycket besvärliga i Baltikum. Jag tror inte att tätningen av bostäderna vid det laget kommer att ha nått en nivå som på något sätt skulle kunna motsvara svensk standard, utan detta är ett jobb som tar sin tid. Jag tror därför att vi måste vara beredda på katastrofinsatser även inom energisektorn. Det är min bedömning.